Herr talman! Nooshi Dadgostar har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att åtgärda problemen med de hyresvärdar som missköter sina fastigheter så att hyresgästerna tvingas bo under dåliga förhållanden. Den skyddslagstiftning som i dag finns för hyresgäster har formats under flera årtionden. Vid flera tillfällen har lagändringar gjorts för att stärka skyddet för hyresgästerna och öka tryggheten i boendet för dem. Jag förklarade i mitt svar på Nooshi Dadgostars tidigare fråga att jag ser allvarligt på uppgifterna om att hyresgäster bor under dåliga förhållanden. Jag framhöll också att det finns anledning att överväga ytterligare åtgärder vid sidan av de tvingande regler som finns i dag. Det finns flera frågor rörande hyresgästernas skydd som vi behöver titta närmare på. Konsekvenserna av avskaffandet av förvärvslagen är en sådan fråga. Regeringen avser att vidta åtgärder för att fortsätta arbetet med att stärka skyddet för hyresgäster.

Herr talman! För ett antal år sedan var Socialdemokraterna med och sålde ut ett område i Fittja i min hemkommun Botkyrka. I vanlig ordning lovade man guld och gröna skogar, att det skulle vara långsiktiga värdar och att köparen inte skulle förändra förutsättningarna för hyresgästerna. För ett tag sedan kunde man läsa i lokaltidningen att Kamal, en kille som bor i en av de här fastigheterna, en hyresgäst med en nyfödd bebis, varannan dag tillsammans med sin fru tvättar badrumsväggarna med grovrengöring för att få bukt med det giftiga möglet som nu har utvecklats där. Den privata hyresvärden känner till det men gör ingenting åt saken. Kamal har fått rådet från värden att själv anlita någon för att ta bort det. Det här är inte en engångsföreteelse. Vi har fått många mindre seriösa hyresvärdar i Sverige på senare tid som avser att äga beståndet ett antal år, tjäna pengar och sälja beståndet vidare. Ofta är det miljonprogramsområden som man köper upp. De är mycket goda investeringar just nu. Kortsiktiga värdar kan då tjäna stora pengar på dessa. Tyvärr ser vi också att det är många socialdemokratiska kommuner som nu går i bräschen för att sälja ut en stor del av allmännyttan. I Gävle har man sålt ut 700 allmännyttiga hyreslägenheter. Man har också sålt ut i Eskilstuna. Och i Luleå aviseras nu en av de största utförsäljningarna i Norrland på mycket länge. Detta gör att vi ser en allt större etablering av oseriösa hyresvärdar på marknaden. Hyresgästerna har nästan ingenting att sätta emot. Jag kan berätta att för två år sedan sålde Socialdemokraterna ut ett helt bostadsområde, Albyhöjden, i min egen hemkommun. 94 procent av hyresgästerna var emot utförsäljningen, men man kunde ändå inte stoppa den. Köparen var en helt oerfaren riskkapitalist. Underhåll och service kostar pengar, och i dagsläget är det väldigt lätt för en hyresvärd att förhala och skjuta underhåll som krävs på framtiden för att sedan sälja vidare till en annan eventuellt kortsiktig ägare. I tidningen Hem & Hyra listades för några månader sedan en lång rad hyresvärdar runt om i landet som inte åtgärdar mögelskador, inte gör något åt ohyra och inte reparerar saker som har gått sönder. Många hyresgäster ser sina hem förfalla och bostadsområden förslummas, och många känner uppgivenhet. Tidigare gällde att köpare, som ministern var inne på, var tvungna att bli godkända och visa att de var seriösa hyresvärdar som kunde sköta hyreshus. Den lagen gäller inte i dag. Vänsterpartiet menar att en förhandskontroll skulle vara bra. På så sätt skulle flera oseriösa hyresvärdar på förhand kunna stoppas. En sådan lagstiftning skulle också få en förebyggande effekt genom att oseriösa hyresvärdar avstår från att köpa när de vet att deras seriositet kommer att undersökas. Kryphålen från den tidigare förvärvslagen skulle ganska lätt kunna täppas igen. Avser Morgan Johansson att titta närmare på detta? I dag är det svårt, krångligt och dyrt för en hyresgäst att få tillbaka hyrespengar när hyresvärden inte tillhandahåller underhåll och service. Det är därför många gånger riskfritt för hyresvärdar att göra sig oanträffbara och strunta i att åtgärda fel. Vänsterpartiet föreslår därför att hyresnämnden i stället för tingsrätterna ska kunna handlägga sådana rättsliga tvister. Därigenom kan förfarandet bli både billigare och enklare. Samma bevisregler som i skadeståndsmål bör gälla, det vill säga att om hyresvärden inte kan bevisa att han eller hon har vidtagit rimliga åtgärder för att åtgärda en brist ska hyran betalas tillbaka. Det kommer att öka incitamenten för hyresvärden att sköta om sina hus. Därigenom får hyresgästerna också en bättre boendemiljö. Hur ser justitieministern på det?
Herr talman! Jag har förstås stor förståelse för bakgrunden till den här interpellationen. Bakgrunden är att vi under åtta år har haft en borgerlig regering som inte har skött bostadspolitiken på ett riktigt sätt, det vill säga att produktionen av bostäder har varit alldeles för låg, men också att framför allt borgerliga kommuner systematiskt har sålt ut hyresrätter. Det är klart att det ibland kan finnas skäl att förändra sitt bostadsbestånd. Man kan sälja en del, köpa en annan del och bygga en tredje del. Men det vi har sett i många borgerliga kommuner är systematiska, ideologiskt motiverade utförsäljningar av en karaktär som jag vill hävda att vi inte ser i socialdemokratiska kommuner. Man vill ibland helt enkelt göra sig av med hela bostadsbeståndet, ibland till och med hela allmännyttan. Utförsäljningar och för låg produktion av hyresrätter gör att vi sammantaget har alldeles för få hyresrätter. Det gör naturligtvis att oseriösa hyresvärdar kan ta chansen att använda det övertag man har på marknaden för att kliva in och ta över fastigheter som man sedan inte sköter. Då hamnar hyresgästerna till slut i kläm. Det är ett problem som vi har sett växa, och det kommer att bli ett ökande bekymmer om vi inte klarar att bygga i fatt. Det här är en prioriterad fråga för regeringen, och vi förbereder ett initiativ kring detta. Jag fick den raka frågan av Nooshi Dadgostar om jag avser att titta närmare på detta. Svaret är: Ja, det gör vi. Vi kommer att tillsätta en särskild utredare vars uppgift bland annat blir att utvärdera upphävandet av förvärvslagen, som vi talar om, och att ta ställning till om möjligheten att ingripa mot fastighetsägare som inte tillhandahåller ett godtagbart boende bör utökas. Det är fler frågor som ska utredas. Men det här är en av de frågor som jag menar att vi måste se närmare på, för vi har under alltför lång tid haft en situation där hyresgästernas ställning successivt har försvagats. Vi måste försöka se till att också lagstiftningsvägen stärka hyresgästernas ställning. Svaret är alltså: Ja, vi kommer att tillsätta en utredning i precis den riktning som Nooshi Dadgostar efterfrågar.
Herr talman! Jag delar naturligtvis justitieministerns åsikt att det i borgerliga kommuner har gått snabbare med utförsäljningen. Vi ser att andelen allmännytta i Sverige sjunker. Det är därför man blir så besviken av att se att det nu är socialdemokratiska kommuner som går i täten för att sälja ut ett stort antal allmännyttiga bostäder. I Luleå sker den absolut största försäljningen vi har sett på länge. Jag tycker att regeringen ska ta utförsäljningen på allvar och titta på hur era kommunpolitiker går i takt med regeringens politik. Det gläder mig att justitieministern tar frågan på allvar. Jag hoppas också att man ser till att underlätta för hyresgästerna att få en sänkt hyra om hyresvärden inte sköter sig. På det sättet kan man också sätta en stor press på en hyresvärd som har ett kortsiktigt syfte med sitt förvaltande, det vill säga att tjäna snabba pengar. Jag vill också uppmärksamma justitieministern på att vi ser en ökad andel riskkapitalister i det privata beståndet. Det är mycket kortsiktiga intressen som styr ägandet i stora delar. Jag vill tillföra fler saker som Morgan Johansson och hans utredning kan titta på. Det gäller åtgärdsförelägganden, som döms ut mycket sällan trots att en hyresgäst i det läget gått så långt att man tar upp sin brist till rättslig prövning. Hur ser ministern på det? Kan man skärpa lagstiftningen? Vad är det som gör att åtgärdsförelägganden så sällan döms ut? Vi kan konstatera att hovrätten i mål om dåligt eller bristande underhåll kräver att bristen ska utgöra hinder och men för hyresgästen. Det är ingenting som står i lagstiftningen och är rimligtvis inte intentionen med regelverket. Det är helt fundamentalt att det inte ska vara nödvändigt att hyresgästen blir sjuk eller allvarligt skadad av en brist. Det ska inte krävas för att en hyresvärd ska sköta sitt underhåll. Det är inte så vi i Vänsterpartiet ser på svensk bostadsstandard. Vad är regeringens hållning i frågan? Hur mycket mögel och ohyra tycker Morgan Johansson att en hyresgäst ska tåla innan det blir ett åtgärdsföreläggande? Hur länge ska man behöva gå utan att hyresvärden lagar till exempel söndriga fönsterrutor? Allt fler hyresvärdar använder sig av hyreskontrakt som berövar hyresgästen grundläggande rättigheter, det vill säga rivningskontrakt. Det innebär att en hyresgäst får hyra en lägenhet på kortare tid utan rätt till förlängning, det vill säga man har inte ett besittningsskydd. Sådana avtal kan förlängas flera gånger utan att hyresgästen får ett förstahandskontrakt. Hyresgästen som bor med rivningskontrakt kan sällan ställa befogade krav på underhållsåtgärder eller service. Om hyresgästen klagar åker denne naturligtvis ut. Antalet hyresavtal med rivningskontrakt har ökat med 25 procent sedan 2009. Reglerna för rivningskontrakt är generösa för hyresvärden, och kontrollen är nästan obefintlig. Vad tycker regeringen att man ska göra i frågan? I dag kan rivningskontrakt förlängas i upp till åtta år. Är det rimligt, tycker justitieministern? Vänsterpartiets uppfattning är också att hyresnämnden måste kunna kontrollera att de skäl som hyresvärden uppger för att hyra ut med rivningskontrakt verkligen stämmer. I dag går det inte att göra den typen av kontroller. Vad tycker Morgan Johansson om det? Vill han även titta på hur användandet av rivningskontrakt fungerar i dag? Jag instämmer naturligtvis i bilden av att det i grunden handlar om en bostadsbrist, men vi måste också säkerställa att människorna får sina rättigheter tillgodosedda.
Herr talman! I grunden handlar det om den bostadsbrist vi har fått ärva av de borgerliga partierna efter deras åttaåriga regeringsinnehav. Det försöker vi nu göra någonting åt med hjälp av de 6 miljarderna i bostadspolitiska satsningar för att öka byggandet av bland annat hyresbostäder. Det ska också skjutas till pengar till de kommuner där det byggs många bostäder. Den stora frågan är att se till att oseriösa hyresvärdar inte kan utnyttja situationen. De vet att många av deras hyresgäster inte har något annat val än att bo kvar eftersom det inte finns något annat alternativ för dem. Så ser det ut så länge bostadsbristen är som den är. Interpellationen handlar om förvärvslagen. Jag säger då till interpellanten att vi är beredda att titta vidare på den frågan, och vi kommer att tillsätta en utredning inom kort. Det kommer att vara en bredare utredning som handlar om att generellt sett stärka hyresgästernas ställning. Då svarar interpellanten att det finns ett stort antal andra frågor som vi också bör titta på. Jag tänker inte ta ställning till någon av dem i dag, utan jag säger bara att förvärvslagen kommer att ingå i utredningen. Det finns andra frågor också. Interpellanten får vänta lite tills vi går ut med hela paketet innan hon kan få alla svar. Helt klart söker vi olika möjligheter för att stärka hyresgästernas ställning. Det finns många olika sätt som det går att göra på. Interpellanten får avvakta ett par veckor innan hela bilden finns.
Herr talman! Jag håller förstås med om att det behöver byggas fler bostäder. Det är helt grundläggande. Även kommunpolitiker i Morgan Johanssons egna kommuner skulle behöva sätta stopp för utförsäljningar och på det sättet förhindra att förvaltandet av hyresrätterna kommer i händerna på en oseriös värd med kortsiktiga avsikter. Det skulle förstås underlätta. Hyresgästerna behöver också ett stort stöd från kommunernas miljöförvaltningar. Det skulle vara lägligt att se till att förstärka kommunernas ekonomier eller på annat sätt förstärka det som är miljöförvaltningarnas uppgift, det vill säga att vara tillsynsmyndighet i fråga om att hyresvärdarna ska hålla sig till de regler som finns i Sverige. Jag menar att det är viktigt att det är hyresvärden som sköter underhållet. Det är till exempel oacceptabelt att vältra över kostnaderna för underhåll på den hyresgäst som sitter i bostaden. Som ministern säkert vet förekommer extrema hyreshöjningar för vissa renoveringsprojekt. Det gör att många familjer inte kan bo kvar. En del av dessa renoveringar handlar om eftersatt underhåll, det vill säga kostnader som borde ha tagits av hyresvärden men som här skjuts över på hyresgästen. Av rättviseskäl är det avgörande att hyresgästen får bättre verktyg och uppbackning från samhället för att säkerställa att värden sköter sitt underhåll. Jag är glad över att justitieministern levererar en utredning. De senaste åren har vi gett 20 riktade skattemiljarder för att öka bostadsstandarden för dem som bor i villor och bostadsrätter. Bostadsstandarden ska vara mycket hög i Sverige, men se nu till att hyresgästerna inte hamnar på efterkälken!
Herr talman! Vi kommer att ta initiativ till att se över ett antal frågor som handlar om att stärka hyresgästernas ställning. Vi ligger i slutskedet av beredningen av en sådan utredning. Där kommer frågor om förvärvslagen att vara med, men vi kommer att behöva göra mycket mer. Jag delar inte uppfattningen som Nooshi Dadgostar tycks ha att det är socialdemokratiska kommuner som på något sätt leder utvecklingen när det gäller att sälja ut bostäder. Precis som jag var inne på tidigare kan det finnas skäl att förändra bostadsbeståndet. Ibland behöver man köpa, bygga eller sälja, men det jag har sett de senaste 15-20 åren är att det är borgerliga kommuner som systematiskt säljer ut eftersom de inte anser att bostadsbyggande är en kommunal uppgift. Ibland är det fråga om hela bostadsbeståndet. Inte minst i Stockholmsområdet har detta varit oerhört uttalat från borgerligheten. Jag tänker därmed inte sätta mig till doms över några socialdemokratiska kommunpolitiker och säga att de har fel där eller där. De manövrerar efter bästa förmåga. Den ideologiska skiljelinjen går mellan vänsterpartierna och de borgerliga partierna, som inte tycker att bostadsbyggande är något att värna. Det har vi sett mycket klart uttalat i storstadsområdena. Vi jobbar vidare med dessa frågor, bland annat genom att se till att öka bostadsproduktionen som helhet. Här gör vi en stor satsning på de 6 miljarderna tillsammans med Vänsterpartiet - eftersom vi är överens om budgeten i frågan. Sedan tar vi fram ytterligare lagförslag i fråga om att stärka hyresgästernas ställning.